Ärade kammarledamöter! Vårsessionens arbete är nu slutfört. De senaste veckornas intensiva arbetstakt med långa sammanträden och utdragna debatter har på ett påtagligt sätt återigen aktualiserat frågan om kortare debatter och jämnare fördelning av arbetsuppgifterna under sessionen. Trots de åtgärder som vidtagits under senare år för att åstadkomma en utjämning av arbetsbelastningen återstår ännu mycket att göra, och fortsatt uppmärksamhet måste ägnas dessa förhållanden. Med tillfredsställelse kan vi konstatera att det under denna session fattats många viktiga beslut, som berör de mest skilda områden av samhällslivet och som vi hoppas kommer att vara till gagn för medborgarna i vårt land. Jag tackar kammarens ärade ledamöter för gjorda insatser i riksdagsarbetet och för visat förtroende. Till herrar vice talmän ber jag att få framföra ett tack för värdefull hjälp och för gott samarbete. Jag framför också kammarens tack till vår sekreterare för hans förnämliga arbete och för det sätt på vilket han fullgjort sina uppgifter. Likaså uttrycker jag kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenograferna och vaktmästarkåren för utomordentliga insatser. Jag önskar kammarens ärade ledamöter en angenäm och skön sommar med avkoppling och rekreation och hoppas att vi med friska krafier kan mötas till höstens arbete. Ordet lämnades härefter på begäran till

Herr talman! För de ord som herr talmannen nyss riktat till oss framför jag å kammarkamraternas vägnar ett uppriktigt tack. Jag är övertygad om att jag talar å allas våra vägnar när jag till det tacket också fogar ett tack för det sätt på vilket Ni, herr talman, har fört våra understundom ganska tröttsamma förhandlingar. Ni har genom skicklighet, fasthet och oväld fullföljt de traditioner som skapat en sådan respekt och aktning för talmansämbetet. I tacket till talmannen innesluter jag också ett tack till vice talmännen, vilkas insatser har präglats av samma egenskaper som vi beundrat hos Eder, herr talman. Jag vill också gärna understryka herr talmannens tack till sekreteraren, till dennes personal och till alla de vaktmästare och andra som i så hög grad bidragit till trivseln under vårt arbete. Dessutom returnerar jag herr talmannens önskan om en angenäm och vilsam sommar.

Herr talman! Fru Nilsson hade frågat, om man inom det utredningsarbete som pågår ägnar tillräcklig tid och intresse åt trädgårdsnäringen. Det bör ju framgå av mitt svar att så är fallet. Jag är inte beredd att diskutera innehållet i ett eventuellt nordiskt ekonomiskt samarbete. Det pågår ju överläggningar. Det väsentliga för trädgårdsnäringen är emellertid, att näringens företrädare hela tiden hålls underrättade om vad som äger rum under detta utredningsarbete. Jag kan tala om för fru Nilsson att jag på tisdag i nästa vecka skall ha en överläggning med bl.a. trädgårdsnäringens företrädare för att diskutera de speciella problem de har. Men skulle man följa fru Nilssons rekommendationer är det ju inte stor idé att vi håller på att resonera om något nordiskt ekonomiskt samarbete över huvud taget.

Herr talman! Jag kan inte inse att det skedde någon olyckshändelse i och med det beslut riksdagen fattade och kan inte heller finna någon lucka i lagen. Det stod. vid tillfället i fråga helt klart att import av hästar fick äga rum och att det inte infördes någon bestämmelse om import av ett visst antal. Visserligen finns det en importreglering men den rör inte aveln, som ju herr Larsson i Borrby diskuterar, utan har med jordbruksregleringen att göra. Det väsentliga är att vi har hingstbesiktningstvång här i landet, så att den som vill använda en hingst som beskällare måste uppvisa hingsten för en hästpremieringsnämnd för att få den godkänd. Avsikten är att få fram prima hästar, och det har inte skett någon förändring i detta avseende. Jag kan inte förstå herr Larssons i Borrby synpunkter beträffande import av undermåliga hästar. Sådana kan inte: påverka vår hästavel eftersom undermåliga hingstar inte godkänns som beskällare och såvitt jag vet är detta avgörande då det gäller avelsfrågor. Jag tycker att det av riksdagen fattade beslutet och vårt hingstbesiktningstvång är tillräcklig garanti för hästaveln i landet.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilket tidsprogram som gäller för utbyggnaden av Stockholms universitet i Frescati. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. I höstas påbörjades fem institutionsbyggnader för de icke-laborativa institutionerna vid universitetet i Stockholm. Efter beslut av årets riksdag har byggnadskomplexet utvidgats till att omfatta sex byggnader med en sammanlagd rumsyta av drygt 40 000 kvm. Kostnaderna för byggnaderna beräknas till 72,5 miljoner kronor. Inflyttningen i dessa byggnader beräknas börja hösten 1970 och vara avslutad två år senare. Byggnadsstyrelsen har i början av denna vecka redovisat resultatet av en översyn av planen för den återstående utbyggnaden. En granskning av styrelsens förslag skall nu ske med sikte på att beslut snabbt skall kunna fattas om projektering av permanenta lokaler för bibliotek, matsalar och kårlokaler samt av en laboratoriebyggnad för kemiämnena, d. v. s. de objekt för vilka LUP kommittén och byggnadsstyrelsen färdigställt lokalprogram och övrigt beslutsunderlag. Jag räknar med att byggnadsarbetena för dessa objekt därefter skall kunna sättas i gång snarast möjligt.

Herr talman! Den försening som har drabbat Frescatiprojektet — två, tre år eller en hel :studerandegeneration — är i och för sig nog för att man skall vilja diskutera frågan i riksdagen. Det är riktigt att vissa lokaler har tillkommit inne i Stockholm. Jag har från studenthåll fått upplysningen att universitetet för närvarande har cirka 40 lokaler, vilket inte är särskilt tillfredsställande. För övrigt är långt ifrån alla lämpliga för undervisning. Jag önskar emellertid statsrådet lycka till. med att förverkliga projektet snabbt och effektivt. Jag tror att statsrådet lika väl som vi andra är intresserad av att ytterligare förseningar undviks.